Herr talman! Det är självfallet alldeles omöjligt för mig att veta om nämnden har följt tillämpningsföreskrifterna. Men möjligheten finns ju att anföra besvär över ett beslut och få ärendet prövat ända uppe hos Kungl. Maj:t. Då får man klarhet i huruvida bestämmelserna följts eller inte. Herr Hansson i Skegrie säger att han är glad över att det gjorts prutningar. Ja, dessa prutningar har ju gjorts närmast därför att byggnationen — det vet herr Sundkvist — var påbörjad och i vissa fall t.o.m. färdig, och då skall kreditgaranti inte lämnas. Jag vill bara säga till herr Sundkvist att det måste ha varit ett beslut som lantbruksnämnden första gången fattade i denna fråga. Det är klart att man kan göra misstag. Jag är beredd att godta den motivering som herr Sundkvist här har anfört, men det var ett beslut som nämnden fattade. Så har vi tolkat det i lantbruksstyrelsen, och jag förmodar att Kungl. Maj:t också har tolkat det så. Nu har styrelsen gått ned till tre miljoner och Kungl. Maj:t till fyra, alltså betydligt under det belopp som vi nu diskuterar. Herr Hansson i Skegrie säger att det inte är påkallat för mig att hålla något anförande kring Holms livsmedel. Men, herr Hansson i Skegrie, det är ju det som denna motion egentligen handlar om. I motionen står bl.a. att enligt tidningspressen har det framkommit att vissa företag ämnar etablera sig i branschen. Holms Livsmedel hade då figurerat i tidningarna. Herr Hansson blir väl medlem av nästa regering, gissar jag, om de borgerliga vinner, och Dagens Nyheter blir väl organ för den nya regeringen. Denna tidning hade häromdagen en liten underledare, där man skrev att Kooperativa förbundet tänker nu etablera sig inom jordbruket. Det tycker vi, skriver DN, är riktigt därför att man skall bryta det monopol som jordbrukarna har på detta område. Det är alltså Dagens Nyheters ord som jag har refererat.

Herr talman! I de motioner vi nu har att behandla föreslås att deltidsjordbrukare skall ges möjligheter att erhålla statlig lånegaranti för investering. Denna fråga är inte ny; den diskuterades våren 1967 i samband med förslaget om riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken, då det förelåg motioner i ämnet från såväl centerpartiet som högern och folkpartiet. Dessa motioner avslogs med mycket knapp majoritet. De nuvarande förhållandena är inte tillfredsställande; det framgår av att denna fråga kommer upp på nytt. Enligt nu föreliggande regler kan inte en deltidsjordbrukare erhålla kreditgaranti för inre rationalisering utan endast i samband med en större yttre rationalisering. På många håll föreligger inte möjligheter till tillköp.

Det förekommer också personer som har ett deltidsjordbruk och ett säsongarbete i närheten. Detta är en mycket passande kombination. Varför skall de utestängas? Det kan också gälla deltidsjordbrukare med en specialisering av ett eller annat slag. Med kreditgaranti skulle en hel del kunna göras för sådana människor utan att det skulle kosta samhället någonting; vederbörande skulle tvärtom slippa stå i arbetslöshetskön, man skulle i många fall också slippa betala ut kontanibidrag till honom. Dessutom skulle kanske personen i fråga bli betydligt lyckligare, om han finge lånegaranti, så att han kunde fortsätta i sin vanliga gärning. Man kan givetvis även peka på en rad andra åtgärder som i detta sammanhang är intressanta, exempelvis bostadsfrågan. Klart är alltså att den stelhet som råder i systemet bör opereras bort. Majoriteten i utskottet har avstyrkt motionen. Här föreligger en reservation, vari hemställs om bifall till motionerna, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Den befolkningsuttunning som ägt rum på landsbygden har under de senaste åren skett i mycket snabb takt. Det enda som man kan säga har varit återhållande är väl den grupp av jordbrukare som har kunnat kombinera sin näring med arbeten i närbelägna orter. Det är en mycket stor grupp av människor som bor kvar på sina gårdar och som pendlar in till närbelägna arbetsplatser på större orter. Detta förhållande har haft till följd att trycket på bo stadsmarknaden inte har blivit fullt så stort som det annars skulle ha blivit. Med den brist på bostadsmarknaden som nu råder måste man väl säga, att man haft större nytta av att dessa människor kunnat bo kvar på sina gårdar och ändå utföra sina arbetsinsatser på de olika arbetsställena. De har dessutom utgjort en reservarbetskraft både för landsbygdsdelen och för tillfälliga behov inom tätorterna. Denna form av rörlighet har varit av mycket stort värde, samtidigt som landsbygdsdelen har kunnat behålla ett befolkningsunderlag i en del regioner och med detta även kunnat behålla en viss storlek av den samhälleliga servicen. De samhällsinvesteringar som har gjorts inom dessa områden har därför kunnat utnyttjas på ett bättre sätt. Kombinationen med jordbruk och ibland fasta anställningar eller deltidsanställningar, vad det nu kan vara, har för en hel del av dessa människor utgjort ett väsentligt villkor för deras försörjning. Rationella jordbruk är ur alla synvinklar önskvärda. Målsättningen är att få största möjliga produktion med minsta möjliga arbetsinsats. Detta åstadkommer man genom att mekanisera och rationalisera, vilket i sin tur får till följd att det fordras vissa kapitalinsatser. Den regeln torde väl gälla vare sig ett jordbruk är stort eller litet, att man genom att rationalisera och mekanisera kan vinna större avkastning per arbetad timme. Vad reservanterna här vill är att deltidsjordbrukare skall få kreditgarantier för rationaliseringsåtgärder. Lösningen med kreditgarantier är för statsverkets del, såsom herr Jonasson sade, en både billig och bra lösning, då själva investeringen i och för sig är självbärande. Ur samhällssynpunkt måste det dessutom vara värdefullt, att de investeringar som redan har gjorts i möjligaste mån utnyttjas. En nedläggning av deltidsjordbruken skulle dessutom innebära att samhällskostnaderna skulle ställa sig onormalt höga för den kvarvarande befolkningen, ty man måste anta att det, även om dessa deltidsjordbruk skulle försvinna, ändå blir ett visst befolkningsunderlag kvar, som måste ges den service som är erforderlig. Man kan väl säga att deltidsjordbrukaren gör en dubbel insats genom att utnyttja sin fritid och familjemedlemmarnas insatser för att komma i ett högre inkomstläge. Både stat och kommun har nytta av dessa insatser. Man får ett bättre skatteunderlag och därigenom större inkomster för kommunerna och även för staten. Vi vet att många människor vill bo kvar på landsbygden och driva deltidsjordbruk. Därför tycker jag att de bör ges möjligheter att med hjälp av statsgarantier rationalisera sin jordbruksdrift och få bättre avkastning av den. Deltidsjordbrukarna är en rörlig grupp ur arbetsmarknadssynpunkt och utgör en synnerligen värdefull tillgång i samhället. Att behandla denna grupp så ogint, som utskottsmajoriteten = vill, måste enligt min uppfattning vara ett mycket stort misstag. Dessa människor är nyttiga i allra högsta grad, inte bara därigenom att de kan skapa sig inkomster genom sitt extra arbete, utan också genom att skapa inkomster för samhället. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt förra årets riksdagsbeslut bör tillkomsten och fortvaron av stödjordbruk ej längre främjas genom ekonomiskt stöd. Otvivelaktigt kommer denna typ av jordbruk, som tidigare kallades stödjordbruk eller arbetarsmåbruk, fortsättningsvis inte att spela någon särskilt stor roll. Därom vittnar den pågående utvecklingen. När man emellertid fastslår, att så som stödjordbruk i detta sammanhang bör betraktas även deltidsjordbruk, vill jag i likhet med flera andra anmäla min reservation. Enligt min mening talar starka skäl för ett bevarande av lämpliga deltidsjordbruk. Den alltmer rationaliserade driften och maskinanvändningen gör det möjligt för många att skaffa en välkommen inkomstförstärkning genom att utföra annat arbete vid sidan av gårdens skötsel på den tid de friställs från jordbruket. Deltidsjordbrukarna representerar på så sätt en form av elasticitet hos näringslivet och rörlighet hos arbetskraften, som det allmänna har all anledning att slå vakt om. Inte minst det senaste årets utveckling på arbetsmarknaden visar detta. Hänsyn borde tagas, inte bara till produktionen utan även till den möjlighet till bosättning sysselsättning i denna form ger. Deltidsjordbruken utgör i många fall framtidsdugliga jordbruksenheter, som kanske behöver kompletteras för att en gång bli bärkraftiga och som under alla omständigheter bör hållas kvar i drift. Nu utestänges de dock från de fördelar som statliga lånegarantier kan ge. Jag tror, herr talman, att man såväl vid riksdagsbehandlingen av denna fråga förra året som vid utskottsbehandlingen i år inte riktigt gjort klart för sig vad som menas med deltidsjordbruk. Det har enligt mitt sätt att se ingenting med gångna tiders stödjordbruk att göra. Där höll man på sina små jordbruksdelar en eller två kor. Deltidsjordbruket i dag är oftast av den storleksgrupp, som tidigare kallades familjejordbruk, och det är inte ovanligt att dessa brukningsdelar har 20 till 30 tunnland åkerjord, ja, i vissa fall ännu mera. Självfallet kan en familj med moderna jordbruksmaskiner sköta en mycket större areal nu än förr och därigenom få tid över till annat arbete. Men även inriktningen av driften beroende på gårdens läge, ekonomihusens storlek, det egna intresset och fallenheten gör att deltidsjordbruken kan vara av mycket varierande storlek. Det förekommer ofta att andra näringar hämtar sin reservarbetskraft — både manlig och kvinnlig sådan — från brukarna av dessa deltidsjordbruk. Denna arbetskraft är mycket eftertraktad. Ur servicesynpunkt utgör denna grupp av kombinerade hantverkare och jordbrukare ett värdefullt tillskott. Exempel härpå finns många, inte minst från mitt hemlän. Starka skäl talar för att denna grupp av yrkesutövare bör stimuleras att fortsätta sin verksamhet och erhålla samhällets stöd härför. Den nuvarande utvecklingen med att bevilja statslån till fläskoch äggproduktion i industriell skala och samtidigt utestänga stora grupper av våra deltidsjordbrukare från samma förmån kan ur samhällssynpunkt inte vara riktig. Kombinationen jordbruk och skogsbruk samt ett kompletteringsarbete i hela den utsträckning som de ekonomiska och praktiska möjligheterna medger bör tas till vara, och det torde för stora grupper av mindre jordbrukare vara ett livsvillkor att så sker. Kreditgarantier till denna grupp torde ur samhällets synpunkt vara en billig form av stöd. Men även andra synpunkter talar för att vi bör bevara så mycket som möjligt av odlingsmark och jordbruk i våra bygder. Detta blir ett led i vår naturvård och säkerligen den billigaste metoden för samhället att bevara och förvalta det ljusa och vackra landskap vi har. Endast på det sättet kan dessa marker förbli attraktiva för fritidsbebyggelse och rekreation — en levande bygd. Lika väl som det för närvarande kan utgå statsanslag för plantering av skog på åkerjord borde samhället kunna hålla sådan jord fri från skog. Samtidigt bör framhållas att en person som lämnar jordbruket kan få statligt bosättningslån. Varför skall han då inte kunna få kreditgaranti för att köpa ett mindre jordbruk, som även tjänar som boplats? Deltidsjordbruken bör i hela samhällets intresse få bestå och accepteras som en företagsform så länge det finns människor som önskar bruka dem och som i denna boendeform finner en tillfredsställande miljö med trivsel och frihet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.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

Det förefaller emellertid, som om de som yttrat sig i denna fråga skulle ha den uppfattningen att de som bedriver dessa stödjordbruk skulle vara fullständigt utestängda från möjligheterna att få krediter i den händelse staten inte ställer kreditgarantier. Det förhåller sig väl inte på det sättet. De som har sin huvudsakliga utkomst av annan sysselsättning har väl möjlighet att få lån på grund av att de vid sidan om jordbruket har en inkomst som bör ge dem kreditvärdighet.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

Herr talman! Herr Johanson i Västervik sade, att dessa deltidsjordbrukare i alla fall har möjlighet att få krediter på annat håll. Ja, vad vet vi om det? Det kanske de kan få i vissa fall. Men vad som är avgörande är att om de får en kreditgaranti, så får de också en billigare ränta, och det är den lättnaden som jag tycker att man väl kan unna dessa människor som gör en god insats i samhällslivet.
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Men trots den framskridna timmen kan jag ändå inte underlåta att försöka ta ner kammarens ledamöter från denna fritidstorparfolkets himmel, som har målats upp här i eftermiddag. Jag skulle känna mig otillfredsställd om jag inte fått göra det innan jag lämnar talarstolen. Mittenpartiernas resonemang klaffar ju inte. Här står en av deras mest framskjutna representanter, den ärade ordföranden i jordbruksutskottet, och beskärmar sig över det produktionsöverskott som vi har, och nu har en lång rad av hans själsfränder sprungit upp här och tyckt att jordbruket skall få fortsätta och bidra till detta överskott. Inte heller i övrigt stämmer resonemanget, eftersom ett ofullständigt jordbruk vilket bedöms som en kärnfastighet i ett blivande bärkraftigt jordbruk inte är utestängt från ett statligt stöd i form av kreditgarantier. Den saken är vi väl överens om. Man kan också fråga sig om det är ett mänskligt sätt att exploatera arbetskraft, att dessa människor först skall göra sitt fulla arbetsskift på en annan arbetsplats och sedan åka hem och sköta detta deltidsjordbruk. Det kanske är styggt av en gammal man att säga det, men jag tycker att man har anledning hysa vissa misstankar om att det är hustruplågare som kommer att utnyttja dessa möjligheter, om de ställs till förfogande. Herr talman! Jag skall inte fortsätta denna utläggning mycket längre, men så mycket måste jag säga att när jag har hört detta resonemang från mittenpartiernas sida, tycker jag att det är en rätt missbildad morot som de går ut i valrörelsen med, när de har varit framme här. Jag tycker att de borde skaffa sig en mer adekvat partibeteckning. Jag tillåter mig att komma med förslaget »söndagstorparfolkpartiet».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
Herr talman! Det är väl inte tid att ta upp någon debatt med herr Lindström, men början och slutet på hans anförande var sådant, att jag i alla fall vill säga några ord till honom. Han började med att tala om »fritidstorparfolkets himmel». Jag skall ta ett litet exempel från Bohuslän. Vi har en stuveriarbetarfackförening i Uddevalla som har ungefär hundra medlemmar. Av dessa är 30 fast anställda. De övriga 70, som är bosatta på olika håll i länet, är deltidsanställda på så sätt, att de arbetar vissa dagar i veckan. Det är en omtyckt arbetskraft, och de är villiga att komma både vinter och sommar de dagar det behövs. De hade i fjol en genomsnittlig inkomst på ungefär 10 000 kronor för detta sitt arbete. Inkomsten kan variera år från år, mest beroende på hurudana vintrarna är. De har alla gårdar av det slag som vi förut kallade för familjejordbruk, d. v. s. gårdar på 20 å 30 tunnland. En sådan areal är numera väl liten för att de skall kunna försörja sig och sin familj på den. De får då en sidoinkomst, och på det sättet klarar de sitt levebröd. Men inkomsten blir ibland så pass hög, att de inte kan få det rationaliseringsstöd som annars skulle utgå till dem. Jag vill hålla ord och inte tala längre. Jag vill bara sluta med att säga, att det inte alls är fråga om något söndagstorparfolk, utan om vanliga enkla människor som har ett deltidsarbete vid sidan om jordbruket.

Herr talman! Jag tycker att herr Lindström talade alltför nedsättande om denna grupp av människor. Det här är inte så mycket att skoja om! Det är dock människor som vill göra rätt för sig i samhället och som vill göra en extra arbetsinsats. Det finns ingen anledning att kalla dem hustruplågare eller något i den stilen.
Herr talman! Det är synd att dra ut på tiden med den här debatten, men jag har inte yttrat något nedvärderande om någon. Om möjligheter ges så finns det folk i våra tätbygder som skulle vilja köpa sommartorp — t.o.m. TV hade ju reklam häromkvällen för vad som finns att köpa ute i bygderna. Men skulle det bli möjligt för dem att få kreditgaranti, så skulle dessa människor många gånger komma att bli käppar i hjulet på den rationalisering som vi var överens om här i fjol, i stort sett åtminstone. Om mitt uttryckssätt tolkas som något nedsättande om någon viss befolkningsgrupp, så är det i så fall inte första gången, herr Larsson. Jag har blivit missförstådd många gånger, men jag har aldrig haft något ont av det. Sedan vill jag till herr Berndtsson säga, att han må ha sin tro om vilka grupper som skulle komma att utnyttja de här möjligheterna, men jag måste få ha min. Och jag tror jag att jag står mera på verklighetens mark än vad han gör.
Herr talman! Jag vill bara till herr Lindström ha sagt, att vad beträffar partinamnfrågan så kanske man kan hitta på något kortare namn. Den saken kanske vi kan sköta om själva. Sedan måste jag bara konstatera, att herr Lindström sade här i talarstolen att han ville beteckna deltidsjordbrukarna som hustruplågare. Jag vill till herr Lindström bara säga, med den livserfarenhet som han borde ha, att det som en man och en kvinna gemen "samt ger sig in i det skall man inte betrakta som plågeri, om det är frivilligt!

Herr talman! Herr Jonasson vet lika bra som jag, att det är mycket som en man och kvinna ger sig in i som slutar med hustruplågeri, även om det är aldrig så frivilligt! Till sist vill jag bara säga att kärnfrågan för mig är den: Skall vi här införa någonting som kan bli en broms på den jordbruksrationalisering, som vi är i full färd med och som är den enda framkomliga vägen för morgondagens jordbrukare? Vi skall komma ihåg, att det är de unga som träder till. De vill inte gå bakom en häst, de vill ha moderna grejor. Det kan de inte få med mindre än att ett större brukningsunderlag åstadkommes. Inför vi något som bromsar upp denna utveckling, gör vi ungdomen en björntjänst.

Herr talman! I den motion som behandlas i detta utskottsutlåtande har jag föreslagit att en parlamentarisk utredning tillsätts med uppgift att allsidigt undersöka orsakerna till den ökande brottsligheten och föreslå de åtgärder som utredningen kan föranleda. Allmänna beredningsutskottet har av styrkt med hänvisning till de många utredningar som redan pågår. Några ledamöter i utskottet har dock avgivit en blank reservation, och jag får väl tolka detta så, att de velat anlägga en något mera positiv syn på frågan än utskottet i övrigt har gjort. Jag tvekar icke, herr talman, att säga att motionen berör ett av de allra största och svåraste problem som vi i vårt samhälle har att brottas med. Brottsligheten fortsätter att stiga, och framkommer några tendenser till minskning, så är de endast tillfälliga. Jag skall inte här anföra några siffror som belyser utvecklingen. Jag hänvisar till dem som finns i motionen och som refereras i utskottsutlåtandet. Dessa siffror, vilka utan tvekan måste betecknas som skrämmande, är hämtade ur justitiedepartementets statförslag för nästa år. Jag vill också erinra om att denna fråga tagits upp även tidigare under denna riksdag — bl.a. under remissdebatten och vid behandlingen av anslagen till polisorganisationen. Går man utanför riksdagen kan man även konstatera, att den stigande brottsligheten och de problem av skilda slag som denna skapar hör till de mest diskuterade frågorna. För att använda ett något slitet uttryck anser jag mig ha rätt att påstå, att motionen är väckt i ett mycket angeläget ärende. Frågan är, herr talman: Vad skall man göra? Vilka åtgärder skall sättas in för att vända utvecklingen i en mera gynnsam riktning? Jag har ett intryck av att man angriper denna svåra problematik i en känsla av vanmakt. Denna känsla har kanske också funnits i allmänna beredningsutskottet, eftersom motionen ägnats ett så kortfattat utlåtande. Situationen är ju den att vi här under årens lopp diskuterat en rad olika utvägar och genomfört en rad olika åtgärder för att tränga brottsligheten tillbaka men nödgats konstatera att det icke lett till avsedda resultat. I dag befinner vi oss väl närmast i det läget att vi vet varken ut eller in. Vi söker efter olika medel och möjligheter men vet inte om de leder till målet. Det är i den känslan, herr talman, som jag har väckt denna motion. Jag känner väl till de utredningar som pågår och den forskningsverksamhet som förekommit eller igångsatts. I motionen hänvisar jag till en rad olika kommittéer och arbetsgrupper som sysslar med olika sidor av detta problemkomplex. Utskottet har ju också erinrat om detta. Men jag har ställt mig frågan: Är detta tillräckligt? Dessa olika utredningar har dock relativt begränsade uppgifter. Den tanke som ligger bakom motionen är att en samlande — eller som utskottet säger »övergripande» — utredning skulle tillsättas för att ta upp till granskning de avsnitt som inte berörs av pågående utredningar. Jag medger att detta först och främst skulle bli en forskningsuppgift. Jag har i motionen framhållit att det finns åtskilliga problem som ännu icke är klarlagda men som kan ha stor betydelse när det gäller att få fram effektiva samhällsåtgärder. En viss exemplifiering lämnas i motionen, och jag skall icke upprepa den här. Vidare har jag framhållit att man måhända kan få värdefulla erfarenheter genom att studera åtgärder som vidtagits i andra länder. En del sådana finns redovisade, men de är tydligen icke fullständiga. Effekten av förebyggande insatser borde också närmare studeras, så att samhällets stöd kunde sättas in på de områden där de bevisligen leder till positiva resultat. Det är möjligt för att icke säga troligt, herr talman, att vi i långt större utsträckning och med långt större generositet än tidigare från samhällets sida måste stödja de aktiviteter, särskilt bland ungdomen, som bevisligen har en positiv effekt. Jag vill här som exempel nämna den religiösa verksamheten, nykterhetsarbetet och idrotten. Därutöver anmäler sig den mycket svåra frågan: Är vi inne på rätt väg när det gäller samhällets reaktioner mot brottsligheten, i synnerhet de grova brotten? Kriminalvårdsstyrelsen har i sitt remissyttrande över motionen bl.a. hänvisat till att den nya brottsbalken ännu icke prövats tillräckligt länge för att man skall kunna avgöra om några väsentliga ändringar i den grundläggande lagstiftningen nu bör vidtagas i brottsförebyggande syfte. Det ger mig anledning att erinra om det arbete som utfördes inom strafflagberedningen, vars betänkande i stort sett ligger till grund för den nya brottsbalken. I denna beredning var man mycket angelägen om att få fram en mera human men dock effektiv lagstiftning. Man ville utmönstra straffbegreppet ur lagstiftningen, och tonvikten skulle i stället läggas vid sådana begrepp som skydd och vård. En viss skärpning skedde i justitiedepartementet men icke på något avgörande sätt. Jag var som ledamot av strafflagberedningen helt med på dessa tankegångar, och jag har icke avlägsnat mig från dem. Samtidigt märker man dock att krav på skärpta straff håller på att växa fram. En sådan kraftfullare samhällsreaktion kan bli så stark, att den icke kan ignoreras. Vi befinner oss här i en så osäker situation, att den kräver allra största uppmärksamhet, och, herr talman, även denna omständighet ligger bakom den av mig väckta motionen. Jag vill emellertid ännu en gång understryka att jag innerligt hoppas att de principer som varit vägledande för den nya brottsbalken icke skall visa sig vara förfelade. Jag vill till sist, herr talman, framhålla att jag med mitt förslag icke avsett att förhindra eller fördröja delreformer på det område som här diskuteras. Sådana måste genomföras i all den omfattning som vi finner vara motiverad. Vad jag velat ha fram är en samlande utredning, ett samlat grepp om detta stora problemkomplex med syfte att i första hand ta upp de avsnitt som ännu inte är klarlagda och att på längre sikt bevaka frågan i dess helhet. Jag tror att vårt folk väntar att vi här i riksdagen tar verkliga krafttag på detta område, sådana krafttag som läget kräver. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Då jag begärde ordet i denna fråga var anslag uppsatt om att det skulle bli kvällsplenum; nu skall jag inte hålla det anförande jag hade tänkt. Jag delar i huvudsak de åsikter som herr Nyberg här fört fram, men jag delar också den tveksamhet som utskottsutlåtandet vittnar om. Från utskottets sida tycks man emellertid nästan vara litet rädd för utredningar. Men frågan är, om inte en stor del av människorna i detta land väntar att vi här i riksdagen skall finna något sätt att hjälpa dem. Jag fick i förra veckan som gruppkorsband en liten skrift från en för mig obekant församling; varför den hade lagts i min brevlåda vet jag inte. På första sidan av denna skrift stod som rubrik över en artikel, troligen skriven av prästen i församlingen: »Och den mörknande framtid är våra barns?» Jag delar den oro som skribenten där uttrycker, när han talar om att »de samhällsupplösande och nedbrytande krafterna just nu arbetar mer målmedvetet än någonsin», och om den hedniska livsstil som gör att människorna inte blir sundare och starkare utan i stället människovrak. Men jag undrar ändå om vi inte redan har en utredning klar, nämligen i en ganska känd bok, Bibeln. Där står det bl.a.: Där profetia ej finnes, blir folket tygellöst. Jag undrar också, om inte botemedlet kan ligga i det gamla ordspråk som stod ovanför dörren till den realskola där jag en gång gick in för att avlägga examen: Guds fruktan är vishetens begynnelse. Jag vet inte hur man skall bära sig åt för att få det ordet tillämpat i samhället, men till slut skall vi väl ändå komma dithän att vi i detta ord har ett hjälpmedel och ett botemedel — inte så att alla människor skall lyckas i livet men så att trenden brytes och förhållandena blir bättre. Herr talman, det var bara detta jag just nu ville säga.

Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig, om jag vill medverka till att de svåra tjäloch översvämningsskador, vilka drabbat och isolerat flera trakter i övre och norra Värmland, snarast avhjälps. Tjäloch översvämningsskador av varierande svårighetsgrad inträffar i samband med snösmältningen så gott som varje år i olika delar av landet. För att vägarna efter sådana skador skall bli provisoriskt trafikabla krävs några dagars upptorkning. Under förutsättning av torr väderlek beräknas trafiken komma i gång denna vecka på de unge fär 30 mil vägar i Värmland som herr Ståhl syftar på.

Herr talman! Jag skulle gärna ha framfört ett hjärtligt tack till min vän kommunikationsministern för det svar jag fått, men det kan jag inte med bästa vilja i världen göra. Det är nämligen inte mycket att tacka för. Svaret är missvisande på många sätt. Om någon i kommunikationsdepartementet hade tagit kontakt med vägförvaltningen i Värmlands län, så skulle man ha fått besked om att det inte förhåller sig så som det står i svaret. Först och främst är det inte bara 30 mil vägar som är avstängda. Det är 30 mil som är totalavstängda, men 140 mil vägar är avstängda för all lastbilstrafik. Hela näringslivet i skogsbygderna där uppe ligger sedan bortåt 14 dagar lamslaget.

»De är som upplöjda leråkrar; man vågar inte ge sig ut på dem», tillade han. Detta beror på — och det är dit jag vill komma — att man har för knappa anslag för det vägunderhåll som vi bl.a. diskuterade i går. I Värmland har man 29 miljoner kronor till normalt vägunderhåll, om jag minns rätt, och därutöver får man 2,5 miljoner kronor till förstärkt vägunderhåll. Men de pengarna förslår inte alls i nu rådande situation. Denna fråga är sålunda mycket allvarligare än man tydligen bedömt den i departementet. Eftersom jag här har fått svar på bara en enkel fråga får jag nu inte hålla på längre att utveckla detta allvarliga tema. Därför vill jag sluta med att säga, att om kommunikationsministern hade skickat någon av sina vederhäftiga medhjälpare i departementet att studera förhållandena i det område det här gäller — och det är i stort sett likadant på gränsen vid Kopparbergs län — så skulle vederbörande ha funnit att man där uppe befinner sig i ett särskilt utsatt läge. Tyvärr är heller inte prognoserna särskilt gynnsamma, eftersom snömängden på den norska sidan är mycket stor — det är den däremot inte på den svenska sidan — varför man dess värre måste räkna med att de svåra vägskadorna i år blir mera långvariga än de brukar vara.
Herr talman! Som jag framhållit i mitt svar inträffar tjälskadorna på vägarna — vilka vi har särskilt besvär med i vårt land — med olika styrka i olika delar av landet varje år. Generellt kan man väl säga — och där stöder jag mig på uppgifterna från vägverket — att vi är så gott rustade att vi bör kunna bemästra svårigheterna på så kort tid som vägverket uppgivit. Jag har självfallet inhämtat upplysningar från vägverket. Jag vill tillägga att jag inte skall tveka att skaffa mig ytterligare informationer vad gäller de förhållanden herr Ståhl nu redovisat. Men vägverket har upplyst mig om att det, under förutsättning av torr väderlek, borde vara möjligt att klara saken under denna vecka. Det är ju så att om man skall kunna påbörja reparationerna, så förutsätter det vissa väderleksförhållanden — annars är det nästan meningslöst att ge sig på vägskadorna. Jag upprepar emellertid att jag kommer att göra mig närmare underrättad om de uppgifter som herr Ståhl här lämnat.
Herr talman! Sjävfallet sätter jag stort värde på att kommunikationsministern tar detta på allvar och skickar ut någon att studera saken. Det gäller detta område nu men det kan gälla ett annat område en annan gång. För mig står det klart att problemet hänger samman med frågorna om ett effektivt och förstärkt underhåll av vägarna. Den vägpolitik som vi i stort sett i enighet för innebär ju att vi främst tänker på den del av vägbeståndet som har den största belastningen — de 30 procent av väglängden som har 70 procent av trafiken, om jag så får uttrycka mig. Men en stor del av det andra vägbeståndet, som spelar en så stor roll för vår ekonomi, för vårt näringsliv och för dem som har sin utkomst i ifrågavarande bygder, råkar i glömska. De uppgifter som statsrådet Lundkvist fått från vägverket tyder enligt min mening på att man inte är riktigt å jour med det dagliga läget ute i de olika delarna av landet. Det kan man väl inte heller vara. Men att den bedömning som statsrådet här givit uttryck åt är för schablonartad råder det inget tvivel om. Jag är tacksam om statsrådet lämnar de mer allmänna bedömningarna på avstånd åsido och går problemen in på livet, ser på dem med egna ögon och bildar sig en uppfattning om dem. Jag är övertygad om att bilden då blir en annan. att under samma tid vara styrelsesuppleanter i Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har frågat om jag är villig medverka till att lantbruksnämnderna ges möjlighet att bevilja ekonomiskt stöd till extensiv betesdrift, när det ur landskapsvårdande synpunkt anses angeläget. Enligt gällande bestämmelser kan statligt stöd lämnas till olika åtgärder vid animalieproduktion i samband med betesdrift. Sådant stöd utgår dock endast om produktionen bedöms bli lönsam. Enligt vad jag inhämtat har i åtskilliga fall stöd utgått till fårskötsel och köttproduktion med ungnöt som haft betydelse för landskapsvården. Det ekonomiska lönsamhetskravet har dock ej eftersatts. Jag vill tillägga att fårskötseln under de senaste åren ökat i betydande omfattning. Frågan om att hålla landskapet Öppet när allmänna skäl talar för detta faller inom ramen för naturvårdspolitiken. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t uppdragit åt naturvårdsverket att följa inverkningarna från landskapssynpunkt av minskningen av jordbruksarealens omfattning och att lantbruksstyrelsen och naturvårdsverket håller nära kontakt med varandra i denna fråga.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
De problemen kommer att bli ännu mer besvärande i framtiden. Som jag framhållit i min interpellation kräver = strukturförändringarna inom jordbruket att landskapsvården ägnas större uppmärksamhet. Under de senaste fem åren har åkerarealen minskat med cirka 40000 hektar om året, och prognoser tyder på att nedläggningstakten kommer att öka ytterligare i framtiden. En icke ringa del av den åkerareal som nedlagts under det senaste decenniet ligger för närvarande outnyttjad. Detta gör det ännu mera nödvändigt att naturvårdsproblemen uppmärksammas mer än hittills. Det råder ingen tvekan om att landskapsbilden kommer att förändras radikalt genom den strukturförändring som pågår och som gör att det öppna landskapet växer igen. Jag förutsätter att även jordbruksministern inser detta. Risken är att landskapet förfulas genom att åkrarna förbuskas och vi får busksly i stället för öppna fält. Om vi alltså är ense om att naturoch landskapsvårdande åtgärder måste vidtagas, så är frågan hur vi bäst skall komma till rätta med problemen. I min interpellation har jag tillåtit mig peka på situationen i mitt hemlän — och den kan vara densamma i andra delar i landet — där det nu pågår en omfattande igenbuskning, inte minst i den vackra Siljansbygden. I lantbruksnämnden och även i kommunerna är man oroad av den utvecklingen, och vissa beredskapsarbeten har satts in på röjning och liknande. Men detta kan bara tillfälligtvis hålla landskapet öppet. Dessutom är sådana åtgärder ganska kostsamma. Det finns uppgifter som tyder på att det kan kosta upp till ett par tusen kronor per hektar. Men oavsett kostnadernas storlek är det väl ingen som bestrider att det i många fall blir billigare och effektivare om landskapsvården kan ske på ett naturligt sätt, d.v.s. så att befolkningen håller djur på bete. Med betesdrift kan man hålla sådana områden fria som det ur landskapsvårdande synpunkter bedömes som angeläget att hålla öppna. Detta problem borde då kunna lösas utan några mera konstlade grepp. Jag vill, herr talman, citera något av det som anfördes i lantbruksnämndens i mitt hemlän remissyttrande över 1960 års jordbruksutrednings betänkande, där det heter på följande sätt: »I delar av Kopparbergs län förekommer för närvarande en stark igenväxning av inägor. Ur landskapsvårdande synpunkt förekommer en relativt stor satsning av allmänna medel i form av buskröjning, som tillfälligtvis håller naturen öppen. Nämnden är övertygad om vikten av de landskapsvårdande åtgärderna men ifrågasätter om det icke från det allmännas sida skulle vara billigare om landskapsvården kunde ske på ett naturligt sätt. Att med statligt stöd ur rationaliseringsanslaget stimulera till en extensiv betesdrift, där det ur allmän synpunkt är angeläget att landskapet hålls öppet, anser nämnden vara ett särskilt skäl att bevilja statsbidrag till sådana inre rationaliseringsinsatser.

Det uttalas i naturvårdsverkets råd och anvisningar bl.a. följande: »För att vegetationen i bottenoch fältskiktet skall få en önskad sammansättning fordras här, förutom röjningsåtgärder, oftast även slåtter och/eller betesgång. Som betesmarker skulle vissa av dessa områden kunna utnyttjas på ett meningsfullt sätt. Lokaliseringsoch arronderingsförhållandena är härvid avgörande.

En del av den bör dock ur det allmännas synpunkt hållas öppen. Vi är vidare överens om att omfattningen av de olika typerna av arealer naturligtvis är en fråga, som skall avgöras av naturvårdsorganen. Därför har jag synnerligen svårt att förstå varför jordbruksministern tydligen anser lantbruksnämnden icke vara ett lämpligt organ att koppla in på detta område. Jag har över huvud taget svårt att förstå varför lantbruksnämnden, som ändå har en betydande sakkunskap på detta område, inte ens är inkopplad i det samråd som förekommer mellan länets naturvårdande organ och skogsvårdsstyrelsen vid behandlingen av frå sor om beredskapsarbeten o. d. Jag har inte denna inställning därför att jag är ledamot av en lantbruksnämnd eller skogsvårdsstyrelse. Jag är inte ledamot av något sådant organ, utan jag ser frågan ur den synpunkten att lantbruksnämnden ändå har en betydande sakkunskap på området.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn behövde verkligen använda många ord för att ställa denna mycket enkla fråga: Varför får inte lantbruksnämnderna sköta naturvården i detta land? Jag skall försöka svara på frågan, och jag vill börja med att läsa ur den nya instruktion som gäller för lantbruksnämnderna i fråga om tillämpningen av rationaliseringskungörelsen. Där står: »Där starka allmänna skäl talar för att en bygd bör hållas öppen men igenbuskning eller skogsplantering trots detta kan väntas, bör nämnden där så är möjligt och ur allmän synpunkt önskvärt samt i mån av resurser söka bidraga till att förutsättningar för rationell jordbruksdrift uppkommer. Detta kan ske genom rådgivning och ekonomisk planering vad gäller bl.a. produktionsinriktningen och bistånd vid sammanförande av större arealer under gemensamt brukande. Det senare kan ske antingen genom enskilda brukares tillköp eller tillarrendering eller genom bildande av sammanslutningar för gemensam animalieproduktion eller betesdrift.

Vi kan exempelvis när det gäller fårskötsel inte bortse från att det måste ett ganska betydande antal får till för att driften skall bli lönsam, vilket kräver ganska stora arealer. Jag vill dessutom peka på ett annat förhållande som lägger hinder i vägen, nämligen att vi verkligen inte har lyckats väcka tillräckligt stort intresse för fårkött här i landet. Tidvis har vi kunnat avsätta produktionen, men andra gånger har det varit svårt. Jag är medveten om att den företagna ökningen av fårstammen kommer att ställa oss inför problem. Vi måste vidta åtgärder för att göra fårköttet mer attraktivt. Vi kan förmodligen inte räkna med möjligheten att kunna exportera under särskilt gynnsamma betingelser. Vi får se dessa frågor också ur det totala jordbrukets synpunkt. Om vi skulle lägga uppgiften att driva landskapsvård hos lantbruksnämnderna med den förutsättningen att de kunde bortse från det ekonomiska resultatet, eftersom naturvården är så väsentlig, skulle vi säkerligen komma att få andra problem, vilka i och för sig kunde bli mycket besvärliga för det svenska jordbruket i dess helhet. Det finns naturligtvis mycket man kan fundera över på detta område. Jag förstår inte varför herr Eliasson inte framhållit de insatser som arbetsmarknadsstyrelsen gör i landskapsvårdande syfte; 2 miljoner kronor satsades under ett år på enbart landskapsvårdande uppgifter. Det är ett mycket betydande belopp, herr Eliasson, jämfört med den totala satsningen för exempelvis animalieproduktionen i hela det svenska jordbruket. Herr Eliasson klagar över att det inte förekommer kontakter. I Kopparbergs län brister det tydligen. Jag har eljest en känsla av att man, när man har utsett dessa naturvårdsråd i länen, har varit angelägen att få med representanter för olika områden. Jag beklagar om det inte har blivit en sådan lösning i Kopparbergs län. Att jordbrukarna har ställts utanför anser jag vara felaktigt. Naturligtvis bör de vara representerade både som markägare och som över huvud taget intresserade i detta sammanhang. Att det förekommer kontakter mellan naturvårdsråden och lantbruksnämnder och skogsstyrelser är alldeles självklart. Man har mycket ofta anledning att samråda kring dessa frågor. De program som har presenterats och de översikter som är lämnade inom vissa län visar hur intimt detta samarbete har varit mellan naturvårdsråd och regionala statliga myndigheter. Jag skulle vilje be herr Eliasson i Sundborn att närmare precisera vad han är ute efter. Han vill att landskapsbilden skall bevaras, men redan detta ger oss ett problem. Hur skall det landskap se ut, som vi skall slå vakt om? Tänker herr Eliasson på de bygder, som man på 1920-talet förändrade genom att röja skogen och bygga egnahem och arbetarsmåbruk och vilkas öppna marker en generation har vant sig att betrakta som någonting naturligt? Har vi ansvaret för att gripa in och försöka bevara dem? I så fall måste vi kanske bibehålla sådana jordbruk, som aldrig någonsin har varit lönsamma utan i dag står som ett minne av en felaktig satsning, som gjordes en gång i tiden då man hade brist på arbetstillfällen, stor fattigdom och relativt små anspråk på tillvaron. Vem skall vi anlita när det gäller att göra en bedömning av vad som är värdefullt? Skall kanske skogen få ta tillbaka dessa marker? Det säger sig självt att detta är en mycket svår fråga att ge svar på. Det skulle vara högst olyckligt, om vi överlämnade åt lantbruksnämnderna att försöka göra dessa bedömningar. Vi kan gå så långt, som det antydes i instruktionen, att dessa synpunkter skall vara med och att lantbruksnämnden i sådana fall där det finns behov verkligen skall undersöka om det finns möjligheter att göra någonting. Då måste det emellertid vidtas åtgärder som är vettiga även från jordbruksproduktionens synpunkt, d.v.s. de skall inte komma att belasta jordbruksnäringen i dess helhet. Det är en riktig utgångspunkt. Det är uppenbart att om vi följde herr Eliassons önskemål skulle vi kunna föra över hans resonemang på många andra områden. Lantbruksnämnden skall enligt herr Eliasson inte bara göra en ekonomisk bedömning utan också ta andra hänsyn, bl.a. till naturvården. Det finns många andra omständigheter som även kan böra beaktas. Detta leder emellertid till orimligheter. Jordbruksrationaliseringen drabbas av kostnader som inte alls hör dit. Utvecklingen har ändå varit god under senare år. Vi har verkligen sett vår jordbrukspolitik som en satsning för att åstadkomma en rationell näring, som kan ge god försörjning åt utövarna av yrket och som också kan ha ett mera långsiktigt värde. Att ge ett litet bidrag på några hundra kronor om året till en småbrukare, därför att han lovar att hålla marken öppen och buskarna borta genom att ha några får som betar där, skulle kanske för några år skyla över situationen. Anspråken måste emellertid komma att höjas efter hand, om han inte skall tröttna. Jag tror att detta är en fullständigt felaktig utgångspunkt. Om herr Eliasson verkligen ömmar för detta, tycker jag att den rätta vägen att gå vore att väcka en motion i ärendet. Att tolka in ett nytt innehåll i gällande författning, som ju är tillkommen för att tillgodose de synpunkter jag har beskrivit, anser jag vara en fullständigt felaktig metod för att söka lösa problemet.
Herr talman! Jag kan mycket väl förstå jordbruksministerns senast uttalade synpunkt, att man kanske hade bort motionera i denna fråga, men tyvärr hann jag inte få fram handlingarna så att jag kunde göra det. Dessutom hyser jag den uppfattningen, att det i detta hus oftast är ganska svårt att få igenom några motionsförslag. Med hänsyn till den, som jag tycker, ganska onyanserade debatt som har förts omkring detta problem och de »vattentäta skott», som tycks finnas mellan lantbruksnämnden och de naturvårdande organen, har jag ansett det vara bättre att aktualisera frågan genom en interpellation, i förhoppning att vi till ett kommande år skall kunna få fram något förslag och påverka de organ som sysslar med frågorna och som är underställda jordbruksministern. För undvikande av missförstånd vill jag gärna betona att jag inte hört några klagomål över bristande samråd och kontakt från lantbruksnämnden i mitt hemlän eller från andra organ på jordbrukarsidan, vilken dessutom är representerad i naturvårdsrådet. Vad jag har sagt är att jag är förvånad över att i naturvårdsverkets rekommendation om hur det landskapsvårdande arbetet bör skötas på länsplanet med bl.a. samråd står ingenting om lantbruksnämnden. Där står, att planerna lämpligen upprättas kommunvis och att planarbetet bör »utföras av skogsvårdsstyrelsen i samråd med länsstyrelsen , landsantikvarien, eventuellt annan sakkunnig samt berörda kommu ner». Det finns mig veterligt inte ett ord där om samråd med lantbruksnämnderna. Nu måste jag ändå säga att jordbruksministern, trots att vi så länge har talat om landskapsvårdande åtgärder, tydligen ännu inte har riktigt klart för sig vad jag menar. Jordbruksministern säger, att om man vill bevara landskapsbilden så behöver detta inte innebära att all åkerareal måste hållas öppen. Nej, men det har jag inte sagt heller! Sedan frågade jordbruksministern: Vem skall avgöra det? Det är inte lätt att avgöra, om bara en del av åkerarealen skall hållas öppen. — Ja visst, men så är det väl med all verksamhet i samhället. I alla miljöfrågor tvingas man att ta ställning och bestämma i vilken omfattning man skall göra en insats. Det är väl inte svårare för länsstyrelsen och naturvårdsverket att ta ställning till detta. Röjningsarbete o. d. kräver uppgörande av en plan. Det är ju inte fråga om att varje åkerbit som tages ur produktionen skall vara betesfält för ungnöt eller får; det är inte detta frågan gäller. Jag har heller aldrig talat om att lantbruksnämnden skulle avgöra på vilken areal eller i vilken kommun en sådan verksamhet skall bedrivas. Detta bör naturvårdsorganet bestämma på länsnivå eller riksnivå. En lantbruksnämnd bör naturligtvis hjälpa till att göra upp planer för arbetet men avgörandet i vilken omfattning det skall ske bör träffas icke av lantbruksnämnden utan av naturvårdsorganen. Det praktiska genomförandet av de uppgjorda arbetsplanerna kan däremot lämpligen ske genom lantbruksnämnderna. Det är alltså inte meningen att »blanda ihop» jordbrukspolitik och naturvårdsåtgärder. Även om jag på den punkten har en annan uppfattning än jordbruksministern, nämligen att dessa områden hör samman, är det inte fråga om att lantbruksnämndernas vanliga verksamhet skall ändras av detta skäl. Avsikten är att lantbruksnämnderna på detta område skall handla efter direktiv av naturvårdsorganen. Å ena sidan är man beredd att satsa på landskapsvårdande åtgärder — samhället har bl.a., såsom jordbruksministern sade, nu satsat ett par miljoner på röjningsåtgärder. Å andra sidan avvisar man varje tanke på att välja former för genomförandet av dessa åtgärder som är de mest praktiska och ur kostnadssynpunkt fördelaktiga. Kraven på att det till varje pris skall vara lönsamt hindrar lantbruksnämnden från att göra en insats efter naturvårdsorganets bedömande. Vad som inte minst är besvärande för mitt eget län, herr jordbruksminister, är den omständigheten att det inte får ges garantilån eller rationaliseringsstöd över huvud taget till deltidsjordbruk och stödjordbruk.

Jag hoppas att jordbruksministern har förstått mina intentioner. Jag kan förstå om jordbruksministerns tidigare synpunkter vilar på en missuppfattning. För mig är det endast fråga om att åstadkomma en rent praktisk lösning.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn delar ju min uppfattning att det kanske hade varit lämpligast att aktualisera frågan i motionsform. Herr Eliasson hann inte bli färdig med en motion, och därför valde han att interpella tionsvägen ta upp frågan. Jag tror att det finns anledning för herr Eliasson att återkomma, så att frågan blir prövad på det inträngande sätt som man brukar göra i utskotten. Men, herr Eliasson, om en bygd ter sig särskilt värdefull för allmänheten och den bygden håller på att förändras genom att jordbruket lägges ned eller på grund av andra ingrepp som sker, brukar inte detta i så fall ge genljud? Har man då ett naturvårdsråd som handlar som det bör handla, märker detta råd självfallet denna förändring och aktualiserar frågan om vad som kan göras. Jag föreställer mig att man där bör kunna ta kontakt med lantbruksnämnden och säga: Har ni inte möjlighet att i ert arbete i denna bygd göra något av betydelse? Enligt min mening ligger rätt stora förutsättningar i ett sådant samarbete. Vi kan inte med nuvarande utgångspunkter för vår jordbruksrationalisering utan vidare säga att nämnden då kan handla på det sättet att den sätter sig över de ekonomiska förutsättningarna. Men även med den utgångspunkten kan man uppnå mycket positiva resultat, om man finner att det föreligger ett allmänt intresse för att just denna bygd ägnas uppmärksamhet. När man har löst in ett område och betalat intrångsersättning, har man i några fall ansett det vara så angeläget att man gjort ett reservat av området. Samtidigt har man sagt: Det är viktigt att vi får behålla kvar ett jordbruk. Man har även fått någon där att förbinda sig till att fortsätta att driva sitt jordbruk. Denne skall då se till att marken betas O. S. Vv. Det går att lösa frågan på det sättet, men därmed menar jag inte att det är ett sätt som kan bli allmängiltigt, ty vi kan inte alltid göra reservat av områdena. Men jag antar att frågan förr eller senare kommer att aktualiseras, om vi inte någonstans i vårt land måste försöka att bevara några jordbruk med de driftsformer och med den teknik som i dag hör det förgångna till. Jag håller det inte för uteslutet att detta också är något som kan komma att aktualiseras. Det skulle visst kunna vara motiverat. Men dessa åtgärder är undantag. I stort bör vi eftersträva att jordbruket utvecklas men att man samtidigt så långt som möjligt anpassar denna utveckling så att man även kan tillgodose intressena i fråga om landskapsvård. Hittills tror jag att man lyckats ganska väl med denna uppgift.
Herr talman! Det är den principiella frågan, hur man på det mest ekonomiska sättet under vissa förhållanden skall lösa naturvårdsproblemet, som intresserar mig, och jag skall anföra ett exempel. Om =:länsmyndigheter, naturvårdsmyndigheter etc. anser att det vore värdefullt att exempelvis 100 hektar mark vid Siljan bevaras, anser jag det rimligt att olika alternativ undersöks för att på billigast möjliga sätt lösa problemet. Man undersöker vad det kostar att manuellt utföra vissa röjningsarbeten, vidta vissa besprutningsåtgärder o.d. och kommer kanske fram till att det kostar 25 000—30 000 kronor. Men man undersöker också vad ett alternativ med betande djur, ett kollektivbete, kostar. Det kanske då visar sig att man inte av dem, som äger djuren, kan ta ut avgifter som täcker alla kostnader, utan det kvarstår en restpost på 10 000 kronor. Då tycker jag det är rimligt om de myndigheter, som skall svara för naturvården, prövar de olika alternativen och säger: Om detta arbete med manuell arbetskraft, besprutningsåtgärder etc. utföres kostar det kommunen 25 000— 30 000 kronor, men om vi går in för ett kollektivbete kostar det kommunen 10 000 kronor. Skall man då av principiella skäl säga att man inte får välja alternativet med betande djur, eftersom det inte är i överensstämmelse med de jordbrukspolitiska ambitionerna? Det tyckar jag är orimligt. I fråga om det fortsatta planeringsarbetet i samhället måste vi komma fram till en sådan ordning att de beslutande myndigheterna kan välja mellan olika alternativ. I dag är möjligheterna härtill alltför få. Kommunala myndigheter eller staten ger en expert i uppdrag att söka lösa ett problem. Sedan skall politikerna ta hänsyn till vad experterna kommit fram till. Politikerna är inga fackmän — de faller lätt för experternas resonemang. Jag tror att vi måste ha ett annat system som medger att olika alternativ ställs mot varandra, om vi ekonomiskt skall kunna lösa de svåra problem som samhällsutvecklingen kommer att ställa i fortsättningen.
Herr talman! Jag delar i huvudsak herr Grebäcks åsikter, som han även belyste med praktiska exempel. Jag vill understryka för jordbruksministern att jag betraktar det som självklart att man, som herr Grebäck sade, vid planeringen försöker få en så rationell och lönsam produktion som möjligt; det är själva utgångspunkten. Men författningen får inte, som den nu gör, resa absoluta hinder för en insats som naturvårdsmyndigheterna bedömer som önskvärd. Jag har gjorts uppmärksam på att bland andra herr Grebäck och herr Tobé väckt motioner som ligger ganska nära den interpellation som jag har framställt till jordbruksministern. När dessa motioner behandlas får vi se om det går att få förståelse för dessa synpunkter. Jag har emellertid med min interpellation velat dra upp problemet, och jag får väl återkomma om motionerna inte bifalls.
Herr talman! Den här debatten har ju till stor del kommit att gälla de förhållanden kring Siljan som uppmärk sammats på sistone. Men när man diskuterar dessa frågor, kommer man inte ifrån att naturvården — om man ser den som det centrala — dels har ett egenvärde, dels är ett inslag i kulturvården, Den saken har berörts något i debatten, men det väsentliga och det som blir alltmer aktuellt — naturvården som ett hänsynstagande till friluftslivet, både det fasta och det rörliga — har kanske inte berörts tillräckligt mycket. I detta avseende har man problem framför allt i storstadsområdena. Jag skall ta ett litet exempel. I Stockholms skärgård lägger man ned små skärgårdsjordbruk, eftersom de inte är lönsamma ur jordbrukssynpunkt. De beten dessa jordbruk hade ute på småöar utnyttjas inte längre, och det leder till att dessa småöar växer igen. Buskagen blir så täta, att varken människor eller djur kan komma upp på öarna — man kan gå längs stranden men inte komma längre in på dem. Vad detta betyder för det rörliga friluftslivets möjligheter i detta område är ganska uppenbart. Jordbruket måste här användas som ett hjälpmedel i naturvården och för att öka möjligheterna till ett rörligt friluftsliv. I storstadsregionerna och iområdena kring storstadsregionerna pågår en omfattande exploatering av jordbruksfastigheter för fritidsbebyggelse. Vid några tillfällen har man gjort försök att behålla ett levande jordbruk i centrum av ett sådant exploateringsområde och uppfört fritidsbebyggelse i en ring runt denna kärna. Det blir ett utomordentligt attraktivt fritidsområde, där man har ett levande jordbruk — ett slags 1evande Skansen att tillgå, kanske man kan säga. Det är alldeles uppenbart att ett sådant jordbruk inte är ekonomiskt lönsamt. Det kan alltså i detta fall bli tal, inte om jordbrukspolitik, utan om naturvårdspolitik, varvid man använder jordbruket som ett hjälpmedel i naturvården. Just på detta område måste tekniken utvecklas, och man måste använ da det kunnande som finns inom jordbruket. Det finns alltså ett starkt behov av samordning av jordbrukspolitik och naturvårdspolitik. Den motion som herr Eliasson i Sundborn nämnde blev alltså avslagen här i kammaren. I det utskottsutlåtande, som behandlade denna motion, pekade man — något motsägelsefullt tycker jag — dels på att detta inte var en jordbrukspolitisk fråga, dels på att jordbruksinstanserna hade ett visst ansvar för dessa frågor. I utskottsutlåtandet hänvisades också till den modellplanering i ett kommunblock som pågår. Det är väl alldeles uppenbart, att skall man kunna utveckla naturvården och framför allt den del av naturvården som är en förutsättning för det rörliga friluftslivet, så måste man arbeta med jordbruksteknik som ett hjälpmedel, och då är sambandet så uppenbart och klart, att det inte går att separera frågorna från varandra på det sätt som i viss mån skett här i debatten.

Herr talman! Herr Grebäck har ställt vissa frågor angående konsekvenserna för fritidsfisket av att fisken i vissa vatten på grund av kicksilverförorening förklarats olämplig som människoföda. Från bla. fiskevårdssynpunkt kan det vara önskvärt att fritidsfisket fortsätter i kvicksilverförorenade vatten. Från vissa håll har framförts tanken att man i stället för att oskadliggöra fisk fångad i sådana vatten skulle kunna använda den som föda åt icke livsmedelsproducerande djur, t.ex. pälsdjur. Om detta är ett lämpligt förfaringssätt är dock svårt att säga. Frågan om ersättning till den som skadats av kvicksilverhaltig fisk ankommer på domstol att pröva och får avgöras enligt allmän skadeståndsrättslig praxis. Avgift för fiskearrende kan enligt fiskearrendelagen nedsättas, om fisket på grund av bl.a. vattenförorening i hög grad försämrats. Enligt vattenlagen kan ägare till fiskevatten föra talan om ersättning för skada som uppkommit på grund av vattenförorening. Socialoch veterinärstyrelserna meddelar råd och anvisningar till hälsovårdsnämnderna rörande de vattenområden där fisken bör förklaras som otjänlig till människoföda. Nämnderna beslutar i frågan, varvid bl.a. gränserna för sådana vattenområden skall anges. Som framgått av vad jag sagt är handläggningen av de frågor som berörs i interpellationen redan reglerad i gällande författningar. Jag kan därför inte finna att det behövs någon utredning i detta avseende. Däremot bör alla ansträngningar inriktas på att komma till rätta med föroreningarna. Regeringen har uppdragit åt naturvårdsverket att skyndsamt undersöka möjligheterna att hindra utsläpp av avloppsvatten som innehåller kvicksilver. Vidare har 1964 års naturresursutredning fått i uppdrag att utreda möjligheterna att sanera kvicksilverförorenade vatten. Nyligen publicerade forskningsrön synes ge anledning till viss optimism i fråga om möjligheterna att sanera kvicksilverskadade vatten.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

Vad beträffar de ekonomiska konsekvenserna av den relativt omfattande svartlistning av fiskevatten som ägt rum ger svaret en värdefull vägledning. Det är tydligen möjligt att med nu gällande lagar och förordningar reglera skadeståndskrav och arrandeavgifter. Ett exempel på hur man på frivillig väg kommer fram till en uppgörelse lämnades häromdagen i tidningarna. Domänverket hade enligt tidningsnotisen gått med på att nedsätta arrendeavgiften för de fiskevatten som Stockholms stad arrenderar vid Bogesundslandet. Det skall bli intressant att se om domänverket väcker talan mot den eller de parter som förorenar vattnet utanför Bogesund. Det är emellertid fortfarande oklart hur man skall förfara med den fisk som fångas i kvicksilverförorenat vatten, om den skall oskadliggöras eller försäljas som fodermedel till t.ex. pälsdjur. Det är tydligen en uppgift för forskningen att klargöra. Vilken instans, herr statsråd, har ansvaret för och tar initiativet till att en sådan forskning kommed till stånd? Vi får väl sätta vår lit till att naturvårdsverket inte bara undersöker möjligheterna att förhindra utsläpp av avloppsvatten som innehåller kvicksilver utan också bedriver upplysning om hur man skall förfara med den fisk som fångas i redan kvicksilverförorenat vatten. Eller är det senare kanske fiskeristyrelsens uppgift, är det veterinärstyrelsens eller är det medicinalstyrelsens? Vad anser herr statsrådet?
Herr talman! Medicinalstyrelsen kan vi naturligtvis utesluta; den försvann ju för några månader sedan, och att så att säga lägga retroaktiva uppgifter på den tjänar ingenting till. Jag förstår att denna fråga var litet skämtsamt ställd. Herr Grebäck inser nog att frågan hur man skall förfara med den fisk en nöjesfiskare drar upp ur kvicksilverförorenat vatten inte är något problem som i första hand myndigheterna skall lösa. Jag tycker nog att fiskets organisationer, kanske i första hand fritidsfiskets organisationer, bör fundera över hur man på ett lämpligt sätt skall lösa det problemet. Jag vill passa på tillfället att erinra om att naturresursutredningen i dagarna har lagt fram ett förslag till forskningsprogram, som innefattar ytterligare undersökningar om kvicksilver och också om möjligheterna att sanera de förorenade vattnen. Detta uppdrag fick utredningen av regeringen för några månader sedan, och nu har man presenterat ett mycket omfattande program som upptar undersökningar av baskemikalier och spårande av kvicksilverkällan. Utredningen tar upp frågan om vilken roll lufttransport av kvicksilver kan ha i detta sammanhang och kartering av kvicksilverförekomsten vid kuster och i havsområden. Man tänker upprätta ett tjugofemtal provtagningsstationer. Det föreslås undersökningar uppe i fjällregioner för att så långt som möjligt kunna få reda på hur det ser ut i en miljö som inte är nämnvärt påverkad. Dessutom vill man genomföra sedimentundersökningar i våra sjöar, vilket jag tror är mycket betydelsefullt. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Det finns flera sådana här frågor som dem jag pekat på och som ingår i forskningsprogrammet. Enligt utredningen kommer det att kosta ett par miljoner kronor att genomföra detta. Emellertid förfogar man lyckligtvis över 500 000 kronor för detta budgetår som omedelbart kan användas för de mest angelägna undersökningarna. Jag räknar med att även under det kommande budgetåret medel skall stå till förfogande så att det program som utredningen har tänkt sig skall kunna fullföljas. Resultatet skulle då kunna föreligga vid årsskiftet 1969 —L1970. Jag har velat lämna denna upplysning eftersom jag antar att vad jag här talat om kanske är något av det mest väsentliga som har förekommit på sistone när det gäller att komma till rätta med kvicksilverproblemet.

Herr talman! Herrar Ringaby och Gomér har, den förre i en interpellation och den senare i form av enkel fråga, ställt frågor rörande de nu gällande avrundningsreglerna vid beräkning av pensioner enligt lagen om allmän försäkring. För att förenkla förfarandet vid pensionsutbetalningar finns det i lagen om allmän försäkring regler som innebär att man slipper öretal vid utbetalningarna. Detta sker genom att man som ett led i pensionsberäkningen avrundar det för år beräknade beloppet så att månadsbeloppen slutar på helt krontal. Enligt de nu gällande bestämmelserna i 16 kap. 4 8 lagen om allmän försäkring skall - årspensionsbeloppet avrundas neråt till det närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv. Om man i stället avrundar årsbeloppet till närmaste hela krontal som är jämnt delbart med tolv kan man få samma förenkling vid utbetalningen och uppnår ett för pensionärerna gynnsammare resultat. I proposition nr 60 till årets riksdag har föreslagits en sådan ändring av lagbestämmelserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Orsaken till min interpellation är att systemet för utbetalning av folkpensionernas månadsbelopp fr.o.m. den 1 juli 1967 har anknutits till ATP-systemet med en ständig avrundning nedåt. Sedan nu Kungl. Maj:t efter min interpellation har rättat till förhållandet i sin nya proposition nr 60 till årets riksdag och samordnat beräkningsgrunderna för både folkpensionen och ATP-pensionen med den statliga tjänsteoch familjepensionen är jag självfallet helt nöjd.

Herr talman! Då herr Gomér är förhindrad att närvara ber jag att å hans vägnar få framföra ett tack för det lämnade svaret på hans enkla fråga. Sedan interpellationen och den enkla frågan framställts har proposition nr 60 framlagts vari föreslås, som statsrådet framhöll i sitt svar, att årsbeloppet avrundas, så att månadsbeloppen slutar på det närmaste hela krontal som är jämnt delbart med tolv. Det kan således slå både uppåt och nedåt, och det finns anledning att vara till freds med den föreslagna ändringen. Jag ber att ännu en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat, om jag är beredd att vidta åtgärder för att förbättra pen sionssituationen för dem som drabbas av arbetslöshet genom att för sådana fall införa vissa regler som skulle innebära halvering av inkomstperiod, basbelopp respektive pensionspoäng inom den allmänna försäkringen. Frågan om att förbättra läget inom den allmänna = tilläggspensioneringen för dem som drabbas av arbetslöshet har tagits upp i proposition nr 60 till innevarande riksdag. I propositionen föreslås vissa fördelaktigare beräkningsregler än de nu gällande för försäkrade som är födda år 1927 eller tidigare och som drabbats av arbetslöshet. Frågan om ytterligare åtgärder får bedömas när utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet — den s.k. KSA-utredningen — redovisat det slutliga resultatet av sitt arbete.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. I interpellationen har jag aktualiserat de svårigheter som drabbar de enskilda vid en omfattande strukturomvandling i samhället. Särskilt den äldre arbetskraften är illa utsatt. Ett av de problem som omvandlingen medför är att årsinkomsten för många inte uppnår en sådan nivå att den blir pensionsgrundande. I interpellationen har jag därför efterlyst åtgärder för att förbättra pensionssituationen för dem som drabbas av arbetslöshet. Sedan jag framställde min interpellation har, såsom socialministern nämnde, proposition nr 60 lämnats. De fördelaktiga beräkningsregler som där föreslås tillgodoser i stort sett vad jag efterfrågat. Jag är sålunda nöjd med de åtgärder som vidtagits i detta avseende och har liksom socialministern när det gäller övriga åtgärder att invänta KSA utredningens slutresultat. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Herr talman!

Jag erinrar om att riksdagen efter detta plenums slut gör påskuppehåll och att nästa plenum hålles onsdagen den 17 ds kl. 11.00. Vid början av detta plenum anställes en gemensam omröstning. De Kungl. Maj:ts propositioner, som under tiden den 8—11 innevarande april överlämnas till kammaren, kommer att per post tillställas ledamöterna i den mån delningsupplaga föreligger. Samtliga utsända propositioner kommer dessutom att som vanligt utdelas på ledamöternas bänkar i plenisalen.

Under den därpå följande veckan hålles endast ett arbetsplenum, nämligen fredagen den 3 maj. Antalet förhandsanmälda ärenden till detta sammanträde är mycket stort, och det bedömes därför icke vara möjligt att till fredagen den 3 maj uppskjuta behandlingen av ärenden som eventuellt icke medhinnes fredagen den 26 april. Av dessa skäl och då debatten angående arbetsmarknad och lokalisering torde bli förhållandevis tidskrävande måste sammanträdet fredagen den 26 april sannolikt fortsättas på kvällen. Undertecknad ledamot av kammaren får härmed anhålla om befrielse från fullgörande av riksdagsgöromålen under tiden den 17—19 april 1968 för bevistande av kommittésammanträde inom ramen för arbetet inom Europarådets rådgivande församling.

Herr talman! Utskottet ger i sin skrivning i föreliggande utlåtande om samordningen av den multilaterala och även den bilaterala hjälpen till biståndsländerna sådana upplysningar, som tycks täcka de yrkanden vilka framställts i motionsparet I: 154 och II: 206. Vi har i detta föreslagit att FN:s »resident representatives» skall bli en samordnande myndighet med väsentliga fullmakter. Utskottet framhåller att våra svenska FN-representanter i skilda sammanhang har understrukit vikten av en samordning genom UNDP-representanten. Det är i och för sig gott och väl. Men var och en som satt sig in i förhållandena på fältet vet att samordningen lämnar mycket övrigt att önska — något som också framskymtar i utskottets skrivning. Under de senaste tio åren har det vuxit fram en rik flora av biståndsinsatser i u-länderna. Detta är uteslutande glädjande, men det gör det mer och mer angeläget att en samordning sker, så att de personliga och de ekonomiska insatserna får största möjliga effekt. Det dubbelarbete som nu förekommer skulle kunna bli samarbete, och hjälpinsatserna av olika karaktär skulle kunna få en riktigare avvägning. — Dessutom är det så, herr talman, att den försämrade utvecklingseffekt som följer av dålig samordning inte bara blir till förfång för mottagarlandet utan också bidrar till att i givarländerna dämpa intresset för u-landshjälpen. Vi har upplevt detta här hemma, och det är någonting som vi helt enkelt inte har råd med. Det är att hoppas att våra delegater i FN i skilda sammanhang fortsätter att inte endast eftertryckligt understryka vikten av samordning genom UNDP representanterna utan också framlägger konkreta förslag. Utskottets skrivning kan ge vid handen att allt är väl beställt. Men det är det inte, herr talman, och det var detta jag ville säga. Jag skall inte besvära kammaren med något yrkande om bifall till motionerna utan nöjer mig för denna gång med vad utskottet anfört.
Herr talman! Jag vill endast å utskottets vägnar säga att det är självklart att man skall eftersträva samordning av de internationella hjälpinsatserna så långt det över huvud taget är möjligt. Nu har motionärerna gjort det misstaget, att de föreslår att FN:s »resident representatives» skall vara samordnande instans i fråga om all biståndsgivning. Utskottet har inhämtat att det inte är möjligt att göra ett sådant arrangemang — beträffande en rad bilaterala biståndsprojekt kan andra former för verksamheten vara bättre. Av det skälet kan man inte under alla omständigheter säga att den av motionärerna rekommenderade vägen via detta FN-organ är den riktigaste. Jag vill bestämt hävda att herr Werner missförstått utskottets utlåtande om han tror att vi anser att det är bra som det är med den internationella samordningsverksamheten. Jag har själv vid flera tillfällen från denna talarstol sagt att man måste anstränga sig mera än hittills för att se till att det inte sker »overlapping» i det internationella arbetet. Herr talman! Då det inte är möjligt att vid alla tillfällen tillämpa den form för samordning som motionärerna pekat på har utskottet beslutat hemställa att motionerna icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.